Herr talman! Det hävdas ofta i diskussionen svenska folkets negativa inställning till det internationella biståndet. Min personliga erfarenhet är den motsatta, något som också kommit till uttryck genom den socialdemokratiska partikongressens beslut om enprocentsmålets uppnående 1974/75. Reaktionen från de många människorna dessa de senaste dagarna finner jag glädjande, och jag tycker den måste tas emot som ett stöd av alla de politiker som önskar en rättvisare fördelning av jordens resurser. Internationell solidaritet är inte bara en fråga om biståndspolitik, även om det är en avgörande del i dag. Praktiskt taget alla våra relationer till omvärlden omfattas av kravet på internationell solidaritet och kräver ett aktivt agerande från svensk sida — det må sedan gälla handelspolitik, ekonomisk politik, jordbrukspolitik, näringspolitik eller miljöpolitik. Huvudorsaken till den världsfattigdom som råder i dag är den liberala ekonomin med nästan hela makten förlagd till den rika världen. Vinterns oljepolitiska kris har bestyrkt att det är de besuttna, inklusive de nyrika, som har makten, och utvecklingen pekar på en tendens att vilja förstärka den makten. FN:s extra generalförsamlings resolution om upprättande av ett nytt internationellt ekonomiskt system framstår mot den bakgrunden som än viktigare. Bland de ting som Sverige i våras förband sig medverka till var dels arrangemang för att främja en ökande överföring av reala resurser från itill u-länder, dels ökning av den offentliga delen av de finansiella resursöverföringarna, så att målet för FN:s internationella utvecklingsstrategi kan uppfyllas och till och med överträffas. I generalförsamlingens resolutioner framhålls att länderna måste göra insatser i förhållande till sin utvecklingsnivå och till kapaciteten och styrkan i landets ekonomi. Sverige tillhör de rikaste bland de rika länderna. När riksdagen den 31 maj behandlade frågan om u-hjälpen, fanns det motioner från alla partier. För att ett tidigare i dag gjort uttalande i kammaren inte skall stå oemotsagt vill jag tala om att riksdagen avslog två av de motionerna, dels en vpk-motion, dels en andra att-sats i en moderatmotion. Övriga motioner 1846, 1847 mom. 1, 1853 mom. 4, 1855 och 1856 besvarades med vad utskottet anfört. Det har diskuterats här i dag olika tolkningar av finansutskottets betänkande som också blev riksdagens beslut.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 Från bi ståndspolitisk synpunkt anser man det angeläget att nå enprocentsmålet. Nr 142 Samtidigt påpekar dock utrikesutskottet att man där ej har att ta ställning Torsdagen den till de statsfinansiella förutsättningarna för en ytterligare uppräkning av 12 december 1974 biståndsanslagen. ssk neder Enligt propositionen förutsätts att när man inom FN når fram till” — Ytterligare insatser —- jag understryker detta — ”en lösning av de problem som uppstår för = för svältdrabbade u-länderna på grund av oljekrisen, bör också Sverige solidariskt göra sin — länder insats. Finansutskottet förutsätter att när en sådan samlande lösning uppnås, regeringen fullföljer sin i propositionen anförda mening och jämväl lämnar förslag till finansieringen härav. Utskottet biträder vad som sägs i utrikesutskottets yttrande om att ett ställningstagande om svenskt bidrag till FN-insatser bör göras på ett tidigt stadium. Detta ligger i linje med strävandena att snabbt uppnå enprocentsmålet.” Här sägs inte någonstans att det enbart är fråga om den särskilda FN-fonden. Utskottets betänkande tolkades som ett löfte om tilläggsförslag från regeringen och en fullmakt att återkomma med finansieringsförslag när väl en lösning av de problem som uppstår för u-länderna arbetats fram, och jämväl som en utfästelse att när ett sådant förslag lades på riksdagens bord det fanns en bred majoritet för en finansiering. Det bör sägas att budgetåret 1974/75 inte går ut förrän den 1 juli 1975 och att det därför finns möjlighet att följa riksdagens beslut och återkomma via tilläggsanslag i början av 1975. Det bör kanske också sägas att den möjlighet en enskild riksdagsman har att ställa förslag i form av en motion inte gäller under höstriksdagen, såvida inte ett regeringsförslag ger möjlighet att väcka motion i ett ärende. Vi har alltså under denna höst inte haft möjlighet att väcka motion om enprocentsmålet och därmed ställa förslag om finansiering av de 500 miljonerna utan haft att avvakta regeringens initiativ. Vi har heller inte möjlighet att i kammaren lägga ett yrkande med förslag om finansiering utan att det har beretts i respektive utskott. Så något om behoven. När man i FN i våras diskuterade särskilda åtgärder för de av den oljepolitiska krisen hårdast drabbade beräknade man ett behov av 3 miljarder dollar som kompensation för prishöjningarna på olja och konstgödsel. Nu vet man att behovet är 5 miljarder dollar för detta år och 5,5 miljarder dollar för nästa år. Hittills har 2,7 miljarder dollar utlovats för i år, dvs. något över hälften av det klarlagda behovet. Den särskilda fonden som avsågs börja fungera den 1 januari 1975 har blivit försenad. Enligt FN-sakkunniga borde det framstått som naturligt att en försening kunde uppstå. Troligt är att nödhjälpsprogrammet som var avsett att upprätthålla nödvändig import under de närmaste tolv månaderna för de hårdast drabbade länderna därför kommer att förlängas, så att inte ett gap uppstår. Det finns flera möjligheter att via olika organ bistå med stöd för de akuta behoven. En sådan möjlighet är via nödhjälpsprogrammet, en annan via övriga ordinarie multilaterala organ, exempelvis FN:s utvecklingsprogram, en tredje via utökade bi Vår vilja att uppnå det av riksdagen utlovade enprocentsmålet får inte vara beroende av om särskilda tekniska lösningar inte kan uppnås. Behovet måste alltid vara det avgörande. Behovet är dokumenterat. Kanalerna att slussa medel finns. Sverige tillhör de rikaste bland de rika. De människor, som i dessa dagar hört av sig till riksdagsmännen, förväntar sig att riksdagen ställer ytterligare medel till förfogande. Formellt kan detta ske via tilläggsanslag i början av nästkommande år. Det bör vara regeringens sak att återkomma då med ett förslag om hur dessa medel skall användas och också förslag till finansiering. Herr talman! Jag citerade i våras i u-hjälpsdebatten en diktare, och jag vill gärna sluta med hans ord och hoppas att man inte skall behöva använda dem fler gånger.

Herr talman! Det finns ett dubbelt mörker i det vi diskuterar. Det är den nattsvarta misären där våra medmänniskor dör i svält, men det är också den skrämmande kallsinnigheten hos många i denna kammare, där man staplar svepskäl och byråkratiska hinder i vägen för en rejäl hjälpinsats. Men det finns en ljusglimt i detta mörker och det är den storartade spontana uppslutningen från svenska folket. Det är en manifestation av medkänsla, medmänsklighet och solidaritet med människor i nöd. Det är ett mycket glädjande bevis på att det finns en hastigt tillväxande förståelse inom vårt folk för vårt ansvar som ett i många avseenden privilegierat land att lindra nöd och rädda de hungrande från att dö. En trots allt relativt bemärkt representant för det största oppositionspartiet i riksdagen har kallat denna svenska folkets uppbyggliga uppslutning kring kravet på insatser som avvärjer hungerkatastrofen för ”ett politiskt jippo”. Det har tidigare påtalats från denna talarstol. Som jag ser det kan man inte sjunka mycket djupare i tarvlig och föraktlig partiegoism. Det brukar, herr talman, sägas att politik är att vilja; i det här fallet vilja att hjälpa. Det brukar också sägas att den goda viljan kan försätta berg, tyvärr dock inte berg som består av anhopningar av de obotfärdigas Nr 142 förhinder. Torsdagen den Låt mig slutligen säga att den ledamot, som inte är beredd att, om 12 december 1974 så skulle bli aktuellt, säga ja till en ransonering av vårt överflöd för — — — att rädda medmänniskor från att dö av svält, är sannerligen inte värd = Ytterligare insatser att tillhöra denna kammare.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

Herr talman! I alla partiers biståndspolitik finns det ofullkomligheter och brister. Debatten har i dag bl.a. handlat om folkpartiets engagemang. Om det kan sägas att det präglas av kluvenhet. Många enskilda folkpartister har säkert ett starkt engagemang, men partiets politik har hittills inte gett intryck av fasthet och konsekvens. För några år sedan började man ambitiöst med att föreslå anslagsökningar som var större än regeringens förslag, och man tog också fram förslag till finansiering. Men på något sätt orkade man inte med båda sidorna av problemet, och de senare åren nöjde man sig med att föreslå utgifter som inte motsvarades av inkomster. Inte heller nu i höst har folkpartiet gjort försök att få till stånd en utskottsprövning av finansieringssidan. Herr Helén hade tidigare ett replikskifte med herr Svensson i Kungälv och ville för sin del tänka sig möjligheten att inteckna de extra pengar som hade kommit in i samband med momsredovisningen — 670 miljoner kronor. De hade kommit in extra för att människor hade köpt mycket varor. Herr Helén har vid något tillfälle uppmanat sina folkpartiungdomar att gå hem och läsa historia. Jag skulle vilja uppmana herr Helén att gå hem och läsa nationalekonomi. I ett högkonjunkturläge är det enkel nationalekonomi att om statens inkomster ökas därför att den ekonomiska aktiviteten blir livligare, så är detta inget tecken på att det har skapats utrymme för reformer. Tvärtom kan det vara ett tecken på motsatsen, ett tecken på att reala resurser har tagits i anspråk för konsumtion och att vad som behövs i själva verket är att regeringen stramar åt ekonomin så att man kan hålla en samhällsekonomisk balans. Om folkpartiet verkligen hade haft en fast vilja att få fram ytterligare 500 biståndsmiljoner, då är det helt oförklarligt för mig att man inte drev den frågan vid Hagaöverläggningarna. Man enades där om reformer för 8 miljarder kronor. Men varför satsade man inte då på att få fram finansiering av biståndspengarna? I stället för att försöka garantera finansieringen av ytterligare svenska biståndsinsatser ställde folkpartiet krav på sänkning av företagarnas egenavgifter, höjning av sparavdragen och liknande åtgärder. 91 Jag erkänner att det finns svagheter i biståndspolitiken hos alla partier, inklusive mitt eget parti. Men för att uttrycka mig försiktigt vill jag säga att jag inte är säker på att om man gjorde en kritisk granskning av partiernas inställning i u-hjälpsfrågan det skulle vara folkpartiet som kom lindrigast undan. Att skriva ut en check utan täckning är ingen konst. Men risken är att en sådan check gör mer skada än nytta. I våras gjordes en kompromiss i finansutskottet. Regeringen hade i kompletteringspropositionen sagt att enprocentsmålet under alla förhållanden skall uppnås 1975/76. Men därutöver sade regeringen att det kan bli aktuellt med ytterligare insatser under budgetåret 1974/75. Om man i FN når fram till en lösning av frågan hur man skall stödja de värst drabbade länderna, så får Sverige vara berett att solidariskt tillsammans med andra länder göra sin insats. Finansutskottet preciserade ytterligare och sade att ett ställningstagande till svenskt bidrag till FN-insatser bör göras på ett tidigt stadium. Man framhöll också att detta ligger i linje med strävandena att snabbt uppnå enprocentsmålet. Det finns alltså ett riksdagsbeslut på att om man i FN lyckas organisera samlade insatser till stöd för de fattigaste länderna, skall det utlösa extra biståndsansträngningar under det här budgetåret. I våras kom resonemanget till stor del att handla om FN:s särskilda fond, som man hoppades skulle bli verklighet från den 1 januari 1975. Nu har den blivit försenad, inte minst på grund av USA:s motstånd, vilket är beklagligt. Men även om den organisatoriska bilden har förändrats och den särskilda fonden skjutits framåt i tiden, så är hjälpbehovet starkare än någonsin. Och FN-resolutionerna från i våras gällde inte bara den särskilda fonden; det är mycket viktigt att slå fast detta. De gällde också andra stödåtgärder, däribland ökat bilateralt bistånd och bidrag till bestående multilaterala organ. I fråga om FN:s katastrofaktion har man faktiskt sedan i våras gjort en del framsteg. Totalt har det kommit utfästelser om drygt 10 miljarder kronor, varav över en miljard gäller inbetalningar till FN-kontot. Sverige var det första land som lämnade positivt svar på generalsekreterarens vädjanden om bidrag till aktionen. Men det finns utrymme för ytterligare svenska insatser. Vårt bidrag motsvarar 5 procent av pengarna till FN kontot och knappt 1,5 procent av de totala bidragen. Den andelen är mindre än vad vi brukar ställa upp med och mycket mindre än vad man nu bör förvänta från Sverige. När det gäller UNDP har vi i höst gjort en påfyllnad med 37 procent. Det är i och för sig många procent. Men vi ger våra anslag i dollar, och tar man hänsyn först till prisstegringarna och sedan framför allt till den kraftiga värdeminskningen på dollar i förhållande till den svenska kronan, blir den reala ökningen inte alls så stor som man kan ställa anspråk på. Jag vill alltså konstatera att det finns möjligheter att via FN:s katastrofaktion, via UNDP eller via bilateralt bistånd göra mer än vad vi gör för närvarande.

Herr talman! En katalog över de olika åtgärder som har vidtagits, de beslut som har fattats och de uttalanden som har gjorts från olika partiers sida skulle jag hälsa med stor tillfredsställelse för folkpartiets del. Jag tror att herr Bergqvist har följt med dåligt om han har uppfattat saken så att folkpartiet skulle vara kluvet i dessa frågor. Det är riktigt att det är FPU som på ett tidigt stadium har varit en drivande kraft, liksom ungdomsförbunden inom de andra partierna är det i dag, när moderpartierna är negativa till en ökad satsning. Men det finns sedan lång tid tillbaka inom partiet självt en klar opinion som stöder insatser av det slag som vi har diskuterat i dag. Dessa har herr Bergqvist dess värre egentligen inte alls diskuterat. Sedan säger herr Bergqvist att det här beslutet som riksdagen har fattat gällde inte bara FN-fonden. Nej, det är riktigt att det har gjorts uttalanden i samband med och efter beslutet, att om FN-fonden exempelvis inte kommer till stånd, så skall man kunna använda dessa pengar till andra insatser. Och också med hänsyn till detta har vi ansett att vi kunde lägga fram det förslag som vi presenterat. Fonden har inte kommit till stånd, och det är då helt i linje med uttalandena, om man använder de tänkta pengarna till andra insatser — i rätt tid, när de verkligen behövs. Sedan skall vi kanske inte diskutera i vad mån det går att krama ytterligare pengar för dessa hjälpändamål ur de olika fonder som finns på FN-sidan. Riksdagen har ändå inte någon omedelbar förvaltningsmakt över dessa fonder. Vi har inte någon större möjlighet att där driva fram några snabbare beslut, och då skall vi nog inte bara krypa bakom en sådan möjlighet. Till sist, herr talman, några ord om finansieringen.

Det är inte egendomligare att vi handlar på det sättet i dag.

Herr talman! Det är tydligen herr Bergqvists uppgift att recensera liberalernas engagemang i de internationella frågorna. Men en sak står väl ganska klar efter många riksdagsdebatter om u-hjälpen: att folkpartiet har varit rakt i sin linje att kräva ökat bistånd till de fattiga folken och 93 har varit det parti som mer än andra velat stå för de löften partiet varit med om att ge. Men nu kommer ursäkterna från olika håll — en del av dem som vi är vana vid och några nya. Den första har vi hört förut: När den ekonomiska tillväxten är svag, då orkar vi inte med att ge ett ökat bistånd från Sverige. Och när tillväxten är stark, då tål vi inte ett ökat bistånd på grund av att det anstränger betalningsbalansen. Sedan kom det i våras in i resonemanget att oljepriserna hade stegrats så kraftigt att vi därför inte kunde öka vår u-hjälp. Jag får säga att det finns knappast något bättre skäl att öka u-hjälpen än just detta att oljepriserna har stegrats så kraftigt. Det har drabbat de fattiga folken hårdare än några andra. Så den fjärde ursäkten: Opinionen är inte mogen än. Den har inte hörts så mycket om i dag, och det kan bero på att opinionen nu har vänt sig till Sveriges riksdag och uppmanat oss att uppfylla våra löften. Jag tycker att det är litet futtigt att diskutera i de här termerna när vi vet vad som händer ute i världen. Vi vet att 1974 var det år då många av världens fattigaste länder kastades rakt ut i en ekonomisk och social katastrof, då oljepriserna stegrades för dem så att de 1974 fick betala 10 miljarder dollar mer för samma mängd olja som de använde 1973. De fick vidare betala 6 miljarder dollar mer för konstgödsel 1974 än 1973. Det har kullkastat även de blygsammaste utvecklingsplaner, och därtill kommer svältkatastrofen. Jag frågar mig än en gång: När skulle vi hjälpa om vi inte hjälper i dag?

Herr talman! Både fru Nettelbrandt och herr Olsson i Kil måtte ha lyssnat litet ouppmärksamt på mitt anförande, för vad jag sade var att det är oansvarigt att bara tala om den ena sidan och föreslå utgifter utan att ta upp finansieringssidan på allvar. Fru Nettelbrandt menade att det finns en klar opinion i folkpartiet och att partiet inte är kluvet. Hon glömde kanske att partiledaren vid något tillfälle har sagt: Att vara liberal är att vara kluven. Det avgörande är emellertid att folkpartiet började så vackert med att föreslå både höjda utgifter och höjda inkomster, men efter ett tag orkade man inte med det utan nöjde sig med att bara föreslå utgifter utan att ange hur de skulle täckas. Jag frågar mig: Vad är det värt att bara föra fram yrkanden om höjda utgifter utan att anvisa medel till täckningen? Det är ju finansieringssidan som är den svåra, och det därför som man egentligen skall börja där och klara ut hur det hela skall finansieras. Och jag har ännu inte fått något svar på varför man vid Hagauppgörelsen körde fram sparavdrag, egenavgifter för företagare och sådant, om det verkligen var så att u-hjälpen var en allvarlig sak som man ville Nr 142 lyfta fram. Varför utnyttjade man inte dessa överläggningar till att försöka Torsdagen den

Herr talman! Herr Bergqvist sade att det föreföll som om vi inte hade = för svältdrabbade lyssnat riktigt på hans anförande. Ja, herr Bergqvists inlägg var med länder förlov sagt en aning förvirrande. Jag förstår nu vilken kluvenhet det är som herr Bergqvist talar om —- vi skulle inte vilja vara med om finansieringen men framlägger ändå förslag. Ja, vi har faktiskt vid åtskilliga tillfällen till och med av finansministern själv här i kammaren fått ett erkännande för att vi har varit villiga att anvisa finansiering för vartenda förslag som vi har lagt fram. Och på denna punkt har vi icke ändrat oss, utan vi fortsätter med den ansvariga politiken. Men vad gjorde herr Bergqvist i våras? Herr Bergqvist säger att det är oansvarigt att bara tala om den ena sidan. Ja, varför var då herr Bergqvist oansvarig, när vi förra gången röstade i de här frågorna och herr Bergqvist stödde det betänkande från finansutskottet som förelåg vid behandlingen av u-hjälpsfrågan i våras? Där valde man just den handlingslinjen att man i första hand förde fram kravet på vilka insatser som skall göras och förutsatte att sedan enighet nåtts om detta skall också frågan om finansieringen lösas. Jag anser att om herr Bergqvist ställer krav på andra — och det betyder i detta fall hela kammaren, för såvitt jag vet var det en enig kammare som röstade för den här linjen — måste han också ställa krav på sig själv. Och när herr Bergqvist uttalar omdömet att det är oansvarigt att förfara på det här sättet uttalar han också i hög grad det omdömet om sig själv. Vi har gemensamt valt denna metod för just den här frågan.

Herr talman! Jag tycker det är litet väl enkelt när fru Nettelbrandt i stället för att svara på mina konkreta frågor bara säger att mitt inlägg var förvirrat. Det hade varit bättre om hon lämnat svar på de frågor som jag ställde. vå Det går inte att bestrida att folkpartiet började med att föreslå både utgifter och inkomster, när de här reformerna först var aktuella, men efter ett tag avvek från den linjen. Man orkade bara föreslå överbud men inte motsvarande inkomstförstärkning. Så mycket känner jag Gunnar Sträng att jag vågar säga att han har verkligen inte gett folkpartiet erkännande i alla avseenden när det gäller finansieringen, utan det har varit ömsom ris och ömsom ros. Jag skulle nog vilja påstå att det varit mest ris under årens lopp. Vad jag talade om som oansvarigt och litet lättsinnigt var följande. Vårriksdagens beslut byggde på vissa förutsättningar. Det fanns ingen absolut garanti för att enprocentsmålet skulle uppfyllas genom den kom 95 promiss som träffades i finansutskottet.

Vad herr Helén säger när det gäller momsredovisningen bygger på ett ansvarslöst resonemang eller åtminstone på ett förbiseende.

Det är om detta som ni fortfarande för ett lättsinnigt resonemang, vilket jag vänder mig emot.

Herr talman! Jag har i u-landsdebatten tidigare i år i kammaren efterlyst en bättre balans mellan dem som velat ge mer och dem som velat ge mindre — detta för att skapa en större förståelse hos svenska folket för biståndsverksamhet. Nu tror jag att förvirringen är total — och det är sannerligen ingenting som gagnar svältoffren i Bangladesh. I söndags skrev svenska folket i våra kyrkor på ett upprop att det svenska veteöverskottet skulle skänkas till de svältande i u-länderna och att det skulle ske nu. Majoriteten i riksdagens utrikesutskott säger att det finns inget vete tillgängligt i Sverige nu. Folkpartiet talar i sin reservation om enprocentsmålet. Jag tycker att det är litet beklagligt att herr Helén i dag i debatten sade att det spelar ingen roll om det inte blir ett enda svenskt vetekorn i vår u-hjälp. Man kanske, herr talman, kan påstå att förvirringen därav har blivit än värre. Jag hade till förra årets riksdag väckt en motion, där jag yrkade att man - för att öka den förståelse jag talade om — skulle utvidga varubiståndet och minska biståndsandelen i pengar, som en del människor i vårt land inte har förståelse för att vi ger. Men den motionen fick sannerligen inte många röster i kammaren! De listor som kyrkobesökarna skrev på i söndags och de talonger som ligger i de brev vi får talar om vårt svenska veteöverskott. Jag tror att det är precis det som svenska folket vill ge i sin hjälpverksamhet. I debatten har man åberopat hur svårt det är att få fram det svenska vetet. Jag tror att det är ett nödrop som man utbrister i för att dämpa sitt samvete. Vi kan nog vara ganska säkra på att de 400 000 ton i ytterligare överskott Nr 142 som det talas om också finns. Men detta överskott ligger i lantbrukarnas Torsdagen den magasin och silos; och det ligger där mycket av den anledningen att 12:december 1974 den I april 1975 är priset bättre än nu för den enskilde lantbrukaren. = Det är ganska självklart att man i det läget behåller sin vara. Men jag = Ytterligare insatser tror inte heller att det skulle vara speciellt besvärligt för Sveriges riksdag = för svältdrabbade att gå ut med en enträgen vädjan och erbjuda det pris som gäller den = länder 1 april nästa år — och på det sättet få fram vetet redan nu. Vilket är då priset den 1 april? Ja, det är 65 kronor per 100 kg. Världsmarknadspriset i dag är 89:50 kronor per 100 kg. Det är alltså en betydande differens mellan vad de svenska bönderna skulle få den 1 april och världsmarknadspriset i dag. Och med det underskott som råder lär världsmarknadspriset inte bli lägre! Det finns alltså god täckning för att i differensen lägga in kostnaden för frakt av vete från Sverige ned till exempelvis Bangladesh. Det har också hävdats att det inte finns några svenska hamnar som har möjlighet att lasta ut den kvantitet som skulle göra det ekonomiskt försvarbart att skicka vete från Sverige. Så sent som en kvart före 15 talade jag själv med Helsingborgs hamn, därför att ett rykte hade gjort gällande att det skulle finnas sådana möjligheter. Jag har fått bekräftat att det finns både siloresurser och tillräckligt hamndjup för att det tonnage skall kunna föras ut som man har påstått inte var möjligt att få ut. Enligt uppgift från Helsingborgs hamn skulle sådan möjlighet finnas även i Göteborg. Detta stärker mig ytterligare i min uppfattning att man hittar på svepskäl för att inte behöva leva upp till den stora vilja till hjälpinsatser som man vill göra gällande att man har. Jag tror att debatten i dag dess värre har gjort vad den kunnat för att skapa än mindre förståelse för svältande medmänniskor. Det här är en katastrofsituation. Den fordrar extra insatser från svenska folket, och det är vad en stor opinion begär att riksdagen skall effektuera. Jag tillhör inte dem som vill smita från notan. Det brukar alltid finnas lösningar på det mesta — när vi föreslår reformer som gagnar oss själva! Fru Theorin lyckades på ett alldeles fantastiskt sätt dämpa sitt samvete genom att tala om att det var den liberala ekonomin i världen som skapade de rådande förhållandena. Att säga det är naturligtvis ett sätt att klara sitt samvete — men det bör inte gälla för Sverige, eftersom vi har en socialistisk regim här, som i så fall borde klara ekonomin på ett helt fantastiskt sätt. Den liberala ekonomin var för övrigt ju inte så dålig i våras, när ni gjorde upp på Haga, och den borde därför kunna vara gångbar även i dag, fru Theorin. Herr Werner i Malmö har tidigare i dag på ett mycket inlevelsefullt sätt talat om hur det är att se tusentals barn, som inte är vana att få mat vare sig varje dag eller varje vecka. Också jag har sett den situationen, och den upplevelsen har mycket stor betydelse för mig personligen när ” jag tar ställning i denna fråga. Det är väl knappast någon av kammarens ledamöter som själv hungrat i femårsåldern, och därför är det kanske svårt att tänka sig in i hur det är att vara i den situationen. Det är de faktiska förhållandena ute i världen som, tillsammans med de många undanflykterna i dagens debatt när det gällt att försöka komma ifrån det internationella ansvaret, avgör mitt ställningstagande vid den kommande voteringen.

Herr talman! Som jag ser det har debatten om u-landsbiståndet i vårt land till stor del enbart gällt procentsatser. Den som följt massmedias framställning av u-hjälpsfrågorna genom åren har fått intrycket att det viktigaste skulle ha varit att med alla medel föra upp u-landsbiståndets storlek till en viss procentandel av vår nationalprodukt. Även om jag hoppas att vi under nästa år äntligen skall nå upp till enprocentsmålet, anser jag att vi i större utsträckning borde debattera innehållet i och kvaliteten hos de projekt som vi nu satsar en allt större del av skattebetalarnas pengar på. Det borde också enligt mitt förmenande vara minst lika viktigt att föra en seriös debatt om den långsiktiga inriktningen av vår u-hjälp. Jag tror att detta är nödvändigt om vi fortsättningsvis skall lyckas med att vidmakthålla och öka intresset inom den breda allmänheten när det gäller u-landsfrågorna. De erfarenheter som vi hitintills vunnit genom SIDA:s verksamhet i ett stort antal länder bör kunna ange inriktningen av planeringen för den framtida biståndsverksamheten. Min förhoppning är att den skall utvecklas och bli en inspiration till frigörelse och den hjälp till självhjälp som på sikt skall bidraga till att avskaffa de orättfärdiga samhällsstrukturer som nu råder i dessa u-länder. Nu har emellertid oljekrisen och dess följder ytterligare bidragit till att öka klyftorna mellan i-länder och u-länder. Många u-länder har akuta försörjningsoch betalningssvårigheter som en följd av höjda priser på energi, kapitalvaror, konstgödning och transporter. Om vi samtidigt ser till befolkningstillväxten och bristen på livsmedel, så ter sig framtiden mörk. Svältkatastrofer är nu ett faktum i flera länder. Det är mot den här bakgrunden som vi får bedöma utrikesutskottets initiativ och förslag om ytterligare katastrofinsatser. Utskottet föreslår att 100 miljoner kronor ställs till förfogande för att möjliggöra inköp av den kvantitet vete som beräknas stå till förfogande, 100 000 ton, för snarast möjliga leverans. Utskottet uttrycker samtidigt förhoppningen att det definitiva skördeutfallet för 1974 skall ge möjlighet till ytterligare kvantiteter vete för biståndsändamål. Samtidigt redovisar utskottet de extra insatser som regeringen tidigare vidtagit på olika områden.

Följaktligen återstår för närvarande ca 400 000 ton. Av dessa 400 000 ton vete är enligt Svensk spannmålshandel nu 100 000 ton tillgängliga för försäljning, dock för leverans först efter den 1 april 1975, beroende bl.a. på ovissheten om tillgång till tonnage för tidigare leverans. Återstoden, ca 300 000 ton, kan inte utbjudas, därför att volymen är osäker fram till april, då jordbruken skall ge slutgiltigt besked om vilka kvantiteter som finns tillgängliga. Herr talman! Med anledning av den redovisade tillgången på överskottsvete, som står till förfogande, finner jag det märkligt att reservanterna i utrikesutskottet framhåller, att man beräknar att ca 400 000 ton vete ännu inte har bundits för försäljning. Lika märkligt förefaller det vara att reservanterna nu föreslår riksdagen att anslå 500 miljoner kronor utöver tidigare beviljade anslag utan att samtidigt klart redovisa hur detta förslag skall finansieras. En tidning har medverkat till upprop och namninsamling och bidragit till att många människor har bibringats den felaktiga uppfattningen att den här stora kvantiteten, 400 000 ton, nu står till vårt förfogande och att förslag om finansiella lösningar för inköp av detta vete finns redovisade. Detta framgår klart av det stora antalet brev och telegram som jag liksom många andra ledamöter fått från människor som är intresserade och engagerade i u-hjälpsfrågorna. Jag tycker att det är mycket positivt och glädjande att så många människor är så engagerade och visar ett så stort intresse just nu för dessa u-hjälpsfrågor, men jag finner det samtidigt beklagligt att vissa tidningar utnyttjat dessa människors hängivna intresse för biståndsfrågor, i eget taktiskt syfte, genom att framlägga oklara och delvis vilseledande uppgifter. Med hänsyn till det stora intresse som nu finns för u-landsbiståndet inom alla partier, inte minst inom vårt eget parti, är jag övertygad om att finansministern, när han om några veckor presenterar den nya budgetpropositionen, kommer att ha tagit stor hänsyn till just u-hjälpen, som jag tror har fått en framskjuten plats vid prioriteringen. Personligen hoppas jag naturligtvis att vi under nästa år skall nå enprocentsmålet. Herr talman! Med dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! De svåra hungerkatastroferna i Saharas gränstrakter, i Bangladesh och i Indien har verkligen engagerat det svenska folket, och naturligtvis känner också vi här i riksdagen både medlidande och vanmakt inför de oändligt många mänskliga tragedier som följer i svältens spår. Jag kan försäkra att det omdömet gäller också utrikesutskottets 13-hövdade majoritet. Alla har vi i utskottet varit angelägna om att finna den metod som snabbast möjligt skulle ge bästa möjliga hjälp till de av hunger och svält drabbade. Sedan utrikesutskottet för en dryg vecka sedan fått begärda informationer från sakkunniga och myndigheter enades utskottet om att begagna sin initiativrätt. Utskottet fann nämligen att situationen var sådan att den krävde en extraordinär insats. Utrikesutskottet ansåg också att man därigenom skulle kunna initiera en snabbare hjälpinsats än vad som eljest skulle bli fallet. Tyvärr blev inte utrikesutskottet enigt om vad som konkret borde föreslås riksdagen. Vi som i denna fråga tillhör majoriteten är helt övertygade om att utskottsförslaget innebär en omgående hjälpinsats — men inte bara det. Förslaget innebär också den största hjälpinsats som vi kan garantera så snabbt. Om detta är utskottsmajoriteten enig. Det är därför fel att - som skett i dagens debatt vid några tillfällen — påstå att utskottsmajoriteten är djupt splittrad i väsentliga avseenden. Vi är tvärtom överens om att vårt land bör ställa hela sitt överskott av vete till de svältande folkens förfogande. Det kan bli mer än den kvantitet som vi i dag skall besluta om. Ju snabbare vi får reda på hur stor denna större kvantitet är, dess bättre är det. Utskottets vilja i detta avseende är uttryckt i betänkandet i den mening som redan har citerats ett par gånger i dagens debatt. Jag avser den formulering där utskottet uttrycker förhoppningen ”att den definitiva beräkningen av 1974 års skördeutfall skall visa att ytterligare kvantiteter senare kan användas för biståndsändamål”. Jag kan för moderata samlingspartiets del försäkra att vi vill medverka till att allt tillgängligt överskott av 1974 års veteskörd i vårt land skall ställas till de hungerdrabbade folkens förfogande och att vi är beredda att ta vårt ansvar för att så skall ske. Ungefär så beskrev också herr Antonsson tidigare i dag centerpartiets inställning i denna fråga. Det finns alltså inte något som skiljer oss i detta avseende. Jag vill samtidigt också framhålla att jag har svårt att se att något väsentligt skiljer den uppfattningen från herr Måbrinks under överläggningen framställda yrkande, som jag därför tycker är helt onödigt. Herr talman! För ett par månader sedan beslöt regeringen utan att först höra riksdagen att göra en mycket stor biståndsinsats i Nordvietnam. Det gällde som bekant ett skogsindustriprojekt för enligt då föreliggande kostnadsberäkningar 770 miljoner kronor. Herr Bohman ifrågasatte då vilken inverkan detta kunde få på våra möjligheter att ge hjälp till andra länder. Effektiv hjälp till de hungrande miljonerna i Bangladesh framstod enligt herr Bohman som en del av vårt bistånd som absolut inte får Nr 142 försummas. Torsdagen den Herr Bohmans reaktion blev föremål för många kritiska kommentarer 12 december 1974 i pressen. Att regeringspressen var kritisk var inte så underlig, men att framträdande tidningar som står folkpartiet nära instämde i skallet — Ytterligare insatser ter sig i dag minst sagt märkligt och inkonsekvent. för svältdrabbade Vestmanlands Läns Tidning ansåg sålunda: ”Det var inget trevligt — länder drag av moderatledaren att spela ut nöden i Bangladesh mot Vietna minsatsen.” Men, herr talman, det är just den sortens avvägningar som vi så ofta måste göra i vårt arbete i detta hus. I dag borde också folkpartiet närstående tidningar räkna herr Bohman till heder att han, kanske såsom den ende av alla, tänkte på hjälp till de svältande såsom ett alternativ till ett äventyrligt tekniskt projekt.

Herr talman! Det finns en skillnad, herr Turesson, mellan utskottets skrivning och det yrkande som jag har framställt i kammaren. Om det är som herr Turesson påstår att hela det överskott som kan konstateras i april 1975 skall gå till de svältande, varför har då utskottet inte skrivit det i sitt betänkande? Det har utskottet inte gjort, vilket innebär en väsentlig skillnad jämfört med vårt yrkande.
Herr talman! Jag sade inte att det inte var någon skillnad. Jag sade att det var en så liten skillnad att herr Måbrinks under överläggningen ställda yrkande var onödigt.

Herr talman! Jag tror att de flesta av kammarens ledamöter väl känner min inställning till biståndet och till frågan om enprocentsmålet. Men jag vill gärna börja mitt inlägg med att deklarera att jag hör till dem som anser att de löften som givits och de beslut som fattats om enprocentsmålet vid våra partikongresser och i det här huset måste uppfyllas i år. Jag har heller inte givit upp hoppet om att så kommer att ske innan detta budgetår har gått till ända. Jag finner därför ingen anledning att i den aktion som vi diskuterar i dag följa med den folkpartistiska kampanjen. Jag känner däremot ett behov av att i debatten deklarera att jag finner denna kampanj så omoralisk och så hycklande att den fyller 101 mig med ursinne. Och jag kan försäkra att det är inget ursinne som leder till att jag vill använda mig av några stora ord och gester. Tvärtom skulle man helst vilja gömma sitt ansikte och undvika alla stora ord. När jag talar om en omoralisk och hycklande kampanj, syftar jag självfallet inte på alla de engagerade enskilda personer som har givit uttryck för sin solidaritet med de människor som lider nöd i u-länderna. Tvärtom känner jag den djupaste respekt för den opinionen, och jag hyser också en stor sympati inför den motvilja som många nu känner mot mycket av den lyxkonsumtion som vi slösar våra och världssamhällets resurser på. Jag syftar i stället med de orden på dem som driver denna kampanj, som är kränkande just emot folkopinionen därför att man bedrar den i fråga om det sätt på vilket det skulle gå att avskaffa fattigdomen i världen.

Jag menar också att det är oerhört olyckligt för den framtida u-hjälpen från vårt land att debatten på detta sätt förs många steg tillbaka. Fru Nettelbrandt sade i sitt inledande anförande här i dag: ”Hugo Berch har sagt om världens livsmedelskris att ämnets vidd och betydelse har kommit att undanskymmas av något man kunde kalla retorisk avtrubbning mot de flesta, och den avtrubbningen medför en ödesdiger passivitet hos allmänheten i de rika länderna.

Men om hon syftar på det förhållandet att vi vägrar att delta i den folkpartistiska kampanjen, då måste jag i stället säga att den kampanjen just genom retorisk avtrubbning bidrar till att skapa en ödesdiger passivitet hos allmänheten i den rika världen. Jag har på olika sätt kommit i kontakt med förhållandena i u-länderna. Jag har bl.a. i mitt arbete på SIDA under en tid haft ansvar för katastrofhjälp och varubistånd, och jag har som svensk delegat deltagit i en tidigare livsmedelskonferens. Den inblick som jag då fick i det spel som i den rika världen bedrivs med den s.k. livsmedelshjälpen har inte övertygat mig om att detta är ett effektivt sätt att bistå människor i nöd, ofta inte ens för stunden. Det är också min uppriktiga mening att vi visserligen måste fortsätta att ge katastrofhjälp parallellt med annat långsiktigt bistånd men att den katastrofhjälp som vi ger måste utvecklas och bli mera konstruktiv och effektiv. Det får inte vara så att miljoner ton spannmål ruttnar och förstörs, andra livsmedel säljs på svarta börsen — Nr 142 och mycket litet når fram till de svältande människorna. Torsdagen den Jag har också under mina resor sett förhållandena i olika länder, t.ex. 12 december 1974 i Indien och Bangladesh, men också i Vietnam som gränsar till dessa i länder och som har likartade förhållanden vad gäller natur, klimat och = Ytterligare insatser kultur. Det finns ingen anledning till att förhållandena skall vara så olika — för svältdrabbade i dessa olika länder när det gäller möjligheterna att klara folkförsörjländer ningen. I Indien och Bangladesh — och i dag i nästan hela Sydöstasien — råder det massvält, men inget effektivt görs för att påverka de förhållanden som orsakar denna svält. I Vietnam, som har drabbats så hårt av ett krig som slagit mot själva samhällssystemet och produktionsapparaten, svälter ingen, inte i Nordvietnam och inte i PRR-områdena. Det är bara i de av Saigonregimen dominerade områdena i Sydvietnam, dit miljoner har pumpats in inte minst som livsmedelshjälp, som människor svälter i dag. Vad beror detta på? Varför diskuterar vi inte det i detta sammanhang? Precis samma förhållanden kan man se i Afrika. Den slum som finns i Etiopien är bland det mest avskyvärda och förnedrande man kan se. Och där fanns det rikedomar att utnyttja, det har vi i dessa dagar sett exempel på. Men i Guinea-Bissau, som är ett av världens mest underutvecklade länder, hade man hos befrielserörelsen mitt under kriget en samhällsorganisation som såg till att ingen människa behövde svälta.

Herr talman! Vi lever i en värld som är så ond att många av oss kanske har svårt att inse graden av den ondska och cynism som styr världen i dag. Enligt min mening kan vi inte köpa oss julfrid genom kortsiktiga och illa genomtänkta katastrofinsatser. Vi måste bära på medvetandet om vad vår solidaritet kräver — ständigt, alltid, så länge vi lever. Vi måste tålmodigt och envist, med all den kunskap, allt det engagemang och alla de ekonomiska resurser som vi förfogar över fortsätta att stödja arbetet på att avskaffa fattigdomen i världen. Med de utgångspunkter, från vilka denna fråga i dag diskuteras, är det därför, herr talman, inga som helst svårigheter för mig att stödja utskottets hemställan.

Herr talman! Det var ett engagerat anförande fru Dahl höll, och hon framförde det med just det ursinne, som hon själv talade så mycket om. Jag vet inte vem fru Dahl egentligen riktade sitt ursinne mot. Hon talade om dem som driver den här ”kampanjen”. Är det de partier eller riksdagsledamöter som lägger fram ett förslag i riksdagen i enlighet med vad de tror är rätt och riktigt? Är det att driva en kampanj? Skall vi lägga ner vår verksamhet? Skall vi inte föra fram de förslag som vi anser kan förbättra människors villkor? Eller vände sig fru Dahl med sitt ursinne mot Gunnar Myrdal, Ulla Lindström, Göteborgs Arbetarekommun eller tidningen Arbetet? Eller mot kyrkan eller mot alla de människor som skrivit till riksdagen? Är det mot dem fru Dahl riktar sitt ursinne när hon talar om denna förfärliga kampanj? Som jag hoppas att fru Dahl hörde här tidigare i dag finns det inte någon här i riksdagen som inspirerat kampanjen. Däremot har vi lagt fram våra förslag. Jag vet inte om fru Dahl lyssnade på de mycket engagerade anföranden som hölls av herr Åberg och herr Werner i Malmö. De talade utifrån egna erfarenheter om de människor den här frågan gäller. Kan någon människa rikta anklagelser mot dem som har upplevelser av det slaget för att de lägger förslag och söker påverka en opinion? Folk som svälter, fru Dahl, genomför inte samhällsförändringar. Om man vill stödja samhällsförändringar i dessa länder tror jag att man gör även det genom att ge människorna mat för dagen, så att de över huvud taget orkar att engagera sig för sådana. Mitt parti kräver att enprocentsmålet skall nås. Vi kräver i dag att vi skall få hjälpa dem som är drabbade av svälten i de hårdast drabbade länderna. Men, fru Dahl, vem i denna kammare har sagt att man fördenskull inte också skall satsa på ett långsiktigt arbete? Det finns ingen motsatsställning därvidlag.

Herr talman! Det framgick alldeles klart av mitt anförande att jag inte på något sätt kritiserar der. folkopinion som har kommit till uttryck, utan att jag tvärtom respekterar den i högsta grad. Men just därför att den är äkta och engagerad upprör det mig att andra förför och bedrar dessa engagerade människor genom att ge dem en förenklad bild av Nr 142 situationen och av hur den skall kunna avhjälpas.

Det är mot = länder dem som för den debatten som min vrede riktar sig, och jag tror nog att de som har anledning att ta åt sig av den kritiken också gör det.

Herr talman! Nu blev det ett klarläggande! Det är inte folkopinionen som fru Dahl föraktar, utan det är dem som för fram den här i riksdagen. Är det fel att lyssna till folkopinionen och att här i riksdagen föra fram förslag som står i överensstämmelse med folkopinionen? Jag tror tvärtom att det är riktigt att göra så, och vi borde nog t.o.m. göra det mera ofta. Det kan inte vara något fel att de förslag och den folkopinion som har kommit till uttryck helt står i överensstämmelse med exempelvis den linje som ett parti har drivit långt tidigare. — Sedan kan vi naturligtvis hålla på att debattera och söka förändra världen och diskutera fattigvärlden, som onekligen är ett jätteproblem; jag instämmer i det. Vi kan diskutera samhällsförändringar i olika länder, men medan vi är sysselsatta med diskussioner om dessa saker dör människor. Talar det inte till fru Dahls känslor att människor varje dag just på grund av svält dör i tusental? Är det inte något som borde skaka om oss litet var?

Det är inte bara vår rätt att göra det, utan det är vår skyldighet, och jag anser att vi bör fortsätta med det.
Herr talman! Nej, fru Nettelbrandt, jag gjorde inte något klarläggande i min förra replik. Av protokollet kommer det att framgå att jag redan från början drog en klar skiljelinje mellan folkopinionen och dem som har drivit kampanjen under de senaste veckorna. Jag hoppas, fru Nettelbrandt, att även folkpartiet begriper att om vi inte nu koncentrerar alla våra ansträngningar på att angripa fattigdomens orsaker kommer människor i tusenden att fortsätta att dö av svält, och det kommer att bli en katastrof som överträffar mycket av vad vi hittills har upplevt. Vi har som politiker ett ansvar att föra opinionen framåt i stället för att med en förenklad debatteknik dölja problemen för opinionen. Det finns ett engagemang hos svenska folket att ta vara på, och då skall 105 vi inte föra debatten på den nivå som den har förts de senaste veckorna. Vi skall känna vårt ansvar och visa var de verkliga problemen ligger och hur vi verkligt effektivt kan lämna ett bidrag för att avskaffa svälten och lidandena i världen.

Herr talman! För tio år sedan levde jag i Etiopien med min familj. Det hände då att vi på en resa kom till ett kloster i Axum, i norra Etiopien. En gammal munk visade oss omkring. När vi först hälsade på honom vände han sig till mig och gratulerade mig till våra friska barn. Så tittade han eftertänksamt på dem och undrade på bruten engelska om han fick fråga en sak: ”Har Ni haft mat att ge dem varje dag?” Det var första gången jag kände den kalla vinden från en värld där det inte är självklart med mat varje dag, kanske inte ens någon dag. Så långt om orsaken till att jag nu gått upp i talarstolen. Herr talman! Ett djupt engagemang för biståndshjälp till u-länder måste kanaliseras i realistiska handlingar. Erfarenheterna från åtskillig u-landshjälp, exempelvis Biafrahjälpen, har lärt de flesta av oss den läxan. Jag har i dag övervägt vilket förslag, utskottets eller reservanternas, som ter sig mest realistiskt och därvid stannat för utskottets förslag. För mitt och flera av mina partikamraters ställningstagande har herr Hernelius” tal i morse haft stor betydelse. När jag nu deklarerar att jag kommer att rösta för utskottet, sker detta i förvissning om att de av herr Hernelius uppdragna riktlinjerna kommer att följas. Jag vill därvid särskilt framhålla följande. Herr Hernelius har framhållit vikten av att regeringen uppdrar åt SIDA att vidtaga dessa åtgärder: 2. Om det behövs förhandlingar med jordbrukets organisationer om lagerkostnader etc. Under betonande av att dessa åtgärder med hänsyn till den akuta nödsituationen bör vidtagas omedelbart ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hjälpbehovet i de fattiga länderna är enormt - därom är vi eniga. Vi är också eniga om viljan att hjälpa. Det tycker jag står fast efter denna dags debatt. Jag noterar med stor glädje den växande solidaritet som vårt folk känner för människor i nöd och den beredvillighet man visar att göra en insats. Det har kommit till klart uttryck den senaste veckan. Detta engagemang som människor gett uttryck för är positivt. Denna opinion gör det lättare för oss att nu och i framtiden solidariskt sluta upp kring biståndspolitiken. Jag hoppas också att den skall vara stark och vaken, även när det blir fråga om en omprövning av vår egen livsföring för att åstadkomma en rättvisare fördelning av världens gemensamma resurser mellan fattiga och rika. Att det faktamaterial som lämnats av tidningar och andra varit missvisande och att de önskemål som framställts från många håll redan hade tillgodosetts i utskottets skrivning förtar inte på något sätt värdet av dessa opinionsyttringar. Det kan bara tjäna som ett memento till dem som bidragit till den vilseledande informationen. Följande är således helt klart uttalat i utskottsmajoritetens skrivning: 1. Hela det veteöverskott på 100 000 ton, som vi i dag kan garantera, kommer att gå till de svältdrabbade länderna. 2. De ytterligare överskottskvantiteter som kan komma att finnas vid en definitiv beräkning av 1974 års skördeutfall kommer också att användas för biståndsändamål intill det sista kilot. De missförstånd som kan ha förekommit på denna punkt har helt undanröjts genom herr Antonssons klara deklaration och även genom uttalanden från flera andra ledamöter av utrikesutskottet. Det är självklart att riksdagen kommer att få ta ställning till de anslag som behövs för de ytterligare överskotten. Den avgörande frågan är hur vi i dag ytterligare skall kunna bistå de fattigaste och hårdast drabbade länderna.

Herr talman!

Detta var helt i överensstämmelse med de uttalanden som gjorts från centerorganisationerna i olika sammanhang. Vi har vid olika tillfällen, bl.a. vid partistämma, uttalat nödvändigheten av att enprocentsmålet uppfylls 1974/75 när det gäller det svenska utvecklingsbiståndet.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 Skulle det visa sig att fonden inte blir verklighet under innevarande budgetår har vi från centerns sida sagt att World Food Program - WFP -— bör kunna ta i anspråk dessa medel för att därigenom ges möjligheter att etablera sig som en livsmedelsfond”.

I avvaktan på att fonden blir verklighet har vi därför från centerns sida uttalat oss för att motsvarande belopp ställs till världslivsmedelsprogrammets, WFP:s förfogande.” Centerns partistyrelse har gjort liknande uttalanden. Senast den 1 januari 1975 skulle den särskilda fonden vara klar att starta. Såvitt man kan bedöma i dag kommer fonden inte till stånd, i varje fall inte i planerad tid. Vi bör från Sverige verka för att fonden verkligen kommer till stånd. Den behövs i världen i dag. Frågan om andra kanaler för att med de aktuella miljonerna nå de drabbade länderna måste nu snabbt aktualiseras. Eftersom regeringen har underlåtit att hittills ta upp denna fråga i riksdagen har vi inte haft möjlighet att motionera under hösten. Vi förväntar oss nu att regeringen i tilläggsstaten i januari — inom en knapp månad — anvisar hur de 500 miljonerna, som var avsedda för särskilda fonden, skall användas om fonden ej kommer till stånd. Skulle mot förmodan något förslag härvidlag inte komma från regeringen kommer vi att motionsvägen aktualisera detta krav. Vi är således beredda att för vår del infria de löften som riksdagen givit att enprocentsmålet skall uppfyllas under budgetåret 1974/75. Den breda enigheten i riksdagen i våras om ytterligare insatser förpliktar till handling. De kraftiga opinionsyttringarna i höst understryker detta krav.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

Herr talman! Jag ber kammaren om överseende om jag medverkar till att ytterligare förlänga den här debatten några minuter. Jag har begärt ordet med anledning av att jag i kammardebatten har blivit pådyvlad att jag i tidningspressen skulle ha betraktat folkpartiets agerande i uhjälpsfrågan vid förberedelserna till denna debatt som något av ett politiskt jippo. Jag erkänner att det är ett mycket hårt ord, men jag kan ändå inte komma ifrån att detta motsvarar den uppläggning från folkpartiet och dess press som föregått dagens debatt, och framträdandena i kammaren i dag bekräftar detta. Nr 142 Det finns ingen an(edning att förlänga debatten med sakutläggningar. Torsdagen den Jag vill bara säga att jag helt instämmer i de utomordentliga debattinlägg 12 december 1974 som gjorts av herrar Antonsson, Arne Geijer, Hernelius och Torsten I Nilsson. Ytterligare insatser Det bör dock tilläggas att de svältande folken inte blir hjälpta med = för svältdrabbade aktioner som splittrar en annars enig opinion för u-landshjälpen. Ut — länder rikesutskottets betänkande, som centerpartiet, moderata samlingspartiet och socialdemokraterna står bakom, är en garanti för att u-landsbiståndet sträcker sig så långt som våra resurser bjuder, inte bara i en akut situation utan också i framtiden. Det hade enligt min uppfattning varit ännu starkare om utskottet varit enigt till 100 procent, och riksdagen tillika i enighet kunnat besluta i denna fråga. Då hade vi kunnat bli ett föredöme bland de olika nationerna ute i världen. Folkpartiets agerande anser jag däremot inte har verkat i den riktningen, och yttrandena i kammaren bekräftar detta. Herr talman! Att sedan människor ute i landet genom kyrkans engagemang, vanliga enskilda människor, ger sin uppfattning till känna genom namnunderskrifter o. d., vill jag tolka som en opinion för en så stor u-hjälp som möjligt. Det är sålunda ett värdefullt bidrag i det här sammanhanget. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det var jag som angrep herr Persson i Heden ifrån denna talarstol. Jag tycker att jag gjorde det med all rätt. Jag har noggrant läst det TT-referat som herr Persson i Heden har skickat ut till landets tidningar. Där står under rubriken Jippo hjälper ej svältande: Några propagandajippon enligt folkpartiets recept är de svältande folken inte hjälpta med, hävdade riksdagsman Arne Persson i Heden i ett uttalande i tisdags inför riksdagens u-hjälpsdebatt på torsdag. Det är tvärtom ytterst allvarligt för u-hjälpsarbetet att folkpartiet söker politisera denna nödvändiga verksamhet. Till det är först och främst att säga att folkpartiet icke har tagit initiativ till den namninsamling som har genomförts över hela landet. Det allvarligaste är ändå att människor, som engagerar sig i denna fråga och i kyrkan eller på arbetsplatsen undertecknar ett upprop som uppmanar Sveriges riksdag att hålla sina löften, får sig kastade i ansiktet av en ledamot i denna riksdag, som själv varit med och fattat dessa beslut, att de sysslar med kvasihandlingar och jippon. Hur reagerar människor inför ett sådant påstående? Jag tycker det är väldigt allvarligt att man över huvud taget drar in ord som ”jippon” i detta sammanhang. Är det det att människor uppmanar oss att hålla givna löften som är ett jippo? Är det det att de engagerar sig som är ett jippo? För det kan väl inte vara världssvälten som är ett jippo eller själva hjälpen som är ett jippo? Vad är det i detta som är jippo? Vad 109 är det som är ett folkpartistiskt jippo när en aktion spontant har satts i gång av kyrkans ledare och andra över hela landet? Jag tycker att man skall spara de glosorna till andra tillfällen och inte använda dem i sådana här sammanhang. Fru Dahl har engagerat sig hårt i den här debatten och har mot de människor som deltagit i dessa aktioner riktat liknande anklagelser som herr Persson har uttalat. Fru Dahl använde i denna talarstol uttryck som ”omoral”, ”hycklande” och ”kränkande för u-länderna” att föra fram förslag som innebär en ökning av u-hjälpen med 500 miljoner kronor. Det är samma grepp som herr Persson använde. Fru Dahls malplacerade ursinne drabbar också de många socialdemokratiska debattörer, som jag tror mycket ärligt och uppriktigt driver dessa krav och som har sagt att vi måste göra mer för de svältande människorna - Gunnar Myrdal, Frans Nilsson, Ulla Lindström. Göteborgs Arbetarekommun, en av de största i landet, säger i ett uttalande: Den socialdemokratiska partikongressen har slagit fast att enprocentsmålet för utvecklingssamarbetet skall uppnås under detta budgetår. Göteborgs Arbetarekommun uppmanar sina partivänner i riksdagen att fullgöra detta beslut genom en helhjärtad insats mot livsmedelsbristen. Är det hycklare och omoraliska människor? Självklart inte. Ingen kan väl anklaga Gunnar Myrdal, Frans Nilsson och arbetarkommunen i Göteborg för att ha förförts av folkpartiet. Nu mildrade Birgitta Dahl klokt nog sitt angrepp på dessa människor i en replik, där hon säger att hon angriper inte dem som stöder enprocentsmålet, som har gjort det i folkopinionen och genom sina namnunderskrifter. Men fru Dahl angriper fortfarande tydligen dem som här i kammaren lägger fram förslaget. Vad är skillnaden? Är det så att de som har undertecknat uppropet är ursäktade för att fru Dahl anser att de inte begriper det här, medan folkpartisterna i riksdagen, som lägger fram förslag och vill fullfölja tanken på detta stöd, har förfört folkopinionen i detta land? Birgitta Dahl har jag faktiskt många gånger beundrat. Hon har drivit opinionen i Vietnamfrågan ganska hårt. Jag har också försökt delta i det opinionsbildandet under tider då det kanske inte var så lätt att bilda den opinionen. Men när det nu gäller solidaritet på ett annat plan, hjälp till svältande människor på den här planeten, vill fru Dahl tydligen inte vara med. Den nödvändiga långsiktiga hjälpen kan ju aldrig göras till ett skäl mot katastrofinsatserna. Inom detta område underlättar tvärtom katastrofhjälpen de långsiktiga åtgärderna genom att frigöra resurser i u-länderna. Vi vet ju att man i år behöver många miljarder dollar mer för att få samma mängd olja som tidigare. Man gör inte av med en droppe olja för mycket i u-länderna. Man behöver många miljarder dollar mer till att köpa konstgödning för att få livsmedel i framtiden. Vi kan frigöra resurser till detta. Vad händer med det långsiktiga utvecklingsarbetet i framtiden, om broarna står halvfärdiga, om det finns halvborrade brunnar när män Nr 142 niskorna behöver vatten? Det här är också ett bidrag i det långsiktiga Torsdagen den arbetet. Att försöka göra en motsättning av de här två hjälpformerna 12 december 1974 går inte ihop. rr gort Men det viktigaste är ändå att de som nu svälter aldrig får någon = Ytterligare insatser nytta av den långsiktiga hjälpen om de hinner dö innan den ger något för svältdrabbade resultat. länder Vi måste analysera orsakerna till fattigdomen och svälten, sade Birgitta Dahl, och det har hon så rätt i. Men om människor dör medan fru Dahl och andra analyserar orsakerna, måste vi inte då gå in och hjälpa under tiden?

Herr talman! Jag har en namnunderskriftslista här, och nu ber jag att herr Olsson i Kil lyssnar. Det står följande som rubrik på denna namnunderskriftslista: Vi vädjar till Sveriges riksdag att ställa det återstående skördeöverskottet till u-ländernas förfogande. — Det återstående skördeöverskottet till u-ländernas förfogande; det är ju det som utrikesutskottet också har sagt i sin skrivning, och det är det som vi är överens om i centerpartiet, i moderata samlingspartiet och socialdemokratiska partiet. Jag har aldrig angripit kyrkan för dess engagemang. Tvärtom. Eftersom herr Olsson i Kil tydligen inte lyssnade skall jag be att än en gång få säga vad jag tidigare anförde: Att människor ute i landet — vanliga enskilda människor — genom kyrkans engagemang gett sin uppfattning till känna genom namnunderskrifter och dylikt vill jag tolka som en opinion för en så stor u-hjälp som möjligt, ett värdefullt bidrag i sammanhanget. Namnlistan gällde alltså detta: Vi vädjar till Sveriges riksdag att ställa det återstående skördeöverskottet till u-ländernas förfogande. - Det är om det vi skall fatta beslut om några minuter. I övrigt bekräftar delar av herr Olssons i Kil debattinlägg vad jag tidigare har sagt.
Herr talman! Det känns litet bedrövligt att behöva ta kammarens tid i anspråk för att gång på gång upprepa för de folkpartistiska debattörerna vad man har sagt i tidigare anföranden. Jag skall inte uttala mig om huruvida deras uttalanden beror på att de inte lyssnade till vad jag sade eller på att de vill förvrida vad jag sade. Men, herr Olsson i Kil, jag inledde mitt anförande med att deklarera att jag för min del anser att enprocentsmålet bör förverkligas under detta budgetår och att jag inte heller har gett upp hoppet om att så kommer att ske — för vi har faktiskt merparten av det året kvar ännu. Jag har däremot ingen respekt för dem som ställer förslag utan att tala om hur de skall finansieras. Det vill jag också säga. Jag uttalade även mycket klart redan i mitt första inlägg — det var 111 ingen mildring och inget klarläggande som följde i replikerna — att jag gjorde en mycket stor skillnad mellan den folkopinion som kommer till uttryck och de folkförförare som har varit i farten här. Man har inte bara använt en förenklad debatteknik, utan man har gett klart felaktiga och oriktiga uppgifter. Säger man till människor att ”detta finns att ge” tror de givetvis det. De borde ha anledning att tro det! Vi har fått klart för oss här i kammaren att dessa uppgifter var felaktiga. Till slut: Om jag har varit engagerad i den här debatten beror det på att jag har sett människors nöd. Jag skall inte utlämna människors nöd eller människor i nöd i detaljerade beskrivningar såsom exempelvis herr Werner i Malmö har gjort. Jag anser att man skall respektera även de fattiga människornas integritet. Men har man sett människors nöd kan man inte nöja sig med att försöka friköpa sitt samvete för stunden. Då måste man använda varje dag av sitt liv till att ändra på förhållandena i världen.

Herr talman! Man skall använda varje dag av sitt liv, sade fru Dahl. Använd den här dagen av ert liv, ni som nu har möjlighet att inom kort rösta för en rejäl, konkret åtgärd för de fattiga folken. Här har dragits många dimridåer och gjorts försök att dölja vad man egentligen har tyckt i den väsentliga frågan: Skall vi uppnå enprocentsmålet nu, genom beslut i dag, eller skall vi vänta till en oviss framtid? Brigitta Dahl säger nu att hon vill nå enprocentsmålet. Vad är det då för fel vi gör oss skyldiga till som tycker att världens nöd trycker på så hårt att vi redan nu skall nå detta mål? Är det fel av oss? Varför skall vi kallas folkförförare? Vi företräder i riksdagen samma opinion och lägger fram samma förslag som människor ute i landet ansluter sig till och då får epitetet ”fin folkopinion”. Varför skilja på människor på detta sätt? Jag är övertygad om att de 250 000 människor som skrivit under uppropet, om de hade suttit i riksdagen, också från denna talarstol hade fört fram förslaget — men då hade de förvandlats från företrädare för en fin folkopinion till folkförförare. Jag vill också vända mig till herr Persson i Heden. Han säger nu att de namninsamlingar som han kallat ett jippo egentligen ansluter till det som han själv önskar. Slutsatsen av det får herr Persson i Heden dra, men det förhåller sig inte riktigt på det sättet. Det väntade skördeöverskottet kommer enligt gjorda beräkningar att uppgå till ytterligare 400 000 ton, inte till de 100 000 ton för vars inköp majoriteten i utrikesutskottet vill ha ett anslag på 100 miljoner kronor. Dessa medel skall tas från redan beviljade anslag. Inte en enda ny och frisk krona skall gå till de fattiga folken. Det är det reella läget. Ingen kan förneka det genom ordridåer från denna talarstol i denna debatts sista minut.

Herr talman! Det är fullständigt lönlöst att försöka förklara saker och ting för herr Olsson i Kil. Antingen kan han inte fatta eller vill han inte fatta. Jag föreställer mig att det är fråga om det sistnämnda förhållandet. Jag har som jag tidigare sagt aldrig angripit svenska kyrkan för dess agerande. Jag har framhållit detta två gånger för att herr Olsson i Kil skulle uppfatta det: namninsamlingen är att betrakta som ett värdefullt tillskott till opinionsbildningen för u-landshjälpen. Det har svenska kyrkan åstadkommit med dessa namnunderskrifter. Även om man inte lyckades samla mer än ett par hundra tusen av Sveriges medborgare, är dessa namnunderskrifter dock att betrakta som uttryck för en viss opinion. Men vad jag ser som ett jippo, och vi har under dagens debatt fått bekräftelse på att det förhåller sig så, är folkpartipressens och folkpartiets agerande i förberedelserna till denna debatt. Det är det som är ett jippo.

Herr talman! Jag ber inte om ursäkt för att jag tar tid i anspråk för en kort röstförklaring. Ännu i morse var jag närmast benägen att rösta för reservationen såsom det minst dåliga av två dåliga förslag. Efter dagens debatt kommer jag i stället att rösta med utskottsmajoriteten. Dock ansluter jag mig inte till den nakna framställning som utskottsmajoritetens skrivning utgör utan till denna skrivning som den i dag har utlagts av t.ex. utskottets ordförande herr Arne Geijer i Stockholm, herr Hernelius, herr Antonsson och herr Turesson. Detta innebär att utskottets skrivning skall tolkas så att för det första varje kilo veteöverskott som kan finnas i Sverige skall ställas till de svältande folkens förfogande. För det andra skall detta ske utan onödigt dröjsmål genom en snabb inventering av hur mycket som kan finnas och genom alla åtgärder för att snabbt skaffa fram tonnage och annat som behövs för att få i väg veteöverskottet. När vi för det tredje vet hur stort överskottet är och vi kan få i väg det skall det icke komma att fattas pengar. Vi har i dag fått höra att detta är innebörden i utskottets förslag. Förslaget har formen av en hemställan till Kungl. Maj:t att uppmärksamma vad utskottet anfört.

Med den tolkning utskottsmajoritetens talesmän i dag lagt fram kan jag och, som jag tror, många med mig rösta för utskottets förslag. Jag utgår från att Kungl. Maj:t som har att effektuera beslutet betraktar dessa mycket auktoritativa uttalanden som en del av vad utskottet anfört.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 59 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 164 samt ett antal motioner av vilka några väckts av representanter för moderata samlingspartiet. Vad först beträffar betalningsansvaret för vägtrafikbeskattningen vill jag nämna att fordon som omfattas av vägtrafikskatteförordningens bestämmelser inte får användas om skatt ej erlagts. Ett undantag från denna regel gäller dock i de fall fordonet är köpt på avbetalning och återtagits av säljaren. Departementschefen har nu föreslagit att detta undantag skall utgå på grund av att det skapar kontrollsvårigheter. Herrar Träff och Komstedt har i en motion, nr 1967, yrkat avslag på detta förslag. Motionärerna hävdar att ändringen skulle medföra att säljaren får betala köparens skatteskuld samt att säljaren ofta inte ens får täckning för sin varufordran i samband med ett sådant återtagande. Jag skall avstå från att motivera motionen — herr Träff kommer att göra det i sitt anförande — och vill endast yrka bifall till reservationen I som är anknuten till den nämnda motionen.

Motionärerna anser att de dåliga erfarenheterna från införandet av kilometerräknarapparaturen för motorfordon motiverar det framförda garantikravet. I motionen sägs bl.a. att vid installation av kilometerräknare för dieseldrivna lastbilar kom det att uppstå en rad problem för den enskilde fordonsägaren, problem som inte behövt uppstå om framtagningen av apparaturen skett i samverkan mellan Utvecklingsbolaget, biltillverkarna och serviceföretagen. För att inte samma situation skall uppstå igen vid installerandet av kilometerräknare på släpvagnarna är det nödvändigt att en sådan samverkan nu sker, så att onödiga kostnader kan undvikas för den enskilde lastbilsägaren.

Det är ett intresse för allmänheten att kilometerskatträknarna införs, och då menar motionärerna att inmonteringen av apparaterna är ett led i den statliga skattekontrollen och uppbördssystemet. Man anser därför att staten bör betala kostnaderna härför. Moderaterna i skatteutskottet har avgivit reservationen 2 till förmån för denna motion. Vidare har vi en gemensam borgerlig reservation, nr 3, där vi säger att vi inte har kunnat ansluta oss till motionärernas krav avseende avslag på respektive modifiering av propositionens förslag om kilometerskatt på brännoljedrivna personbilar, varför vi tillstyrker propositionen i denna del. Sedan har vi ansett att utskottets yttrande i fortsättningen bort ha följande lydelse: ”Utskottet har dock förståelse för vad som anförts i motionerna 1974:1964, 1974:1965 samt 1974:1966 om behovet av att stimulera användningen av bilar med motorer som har relativt sett låg bränsleförbrukning och liten halt av föroreningar i avgaserna.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

Herr talman! I förevarande utskottsbetänkande behandlas ett förslag till ändringar i vägtrafikskatteförordningen. Det innebär att den tredje etappen i 1970 års beslut om reformering av den årliga fordonsbeskattningen genomförs med verkan från den 1 januari 1975. — Det har tyvärr blivit ett tryckfel i utskottets betänkande, första sidan, andra stycket, andra raden. Innebörden skall där vara att första och andra etapperna genomfördes 1971 respektive 1973 och att den tredje etappen kommer 1975. Bensindrivna och lättare brännoljedrivna lastbilar samt flertalet bussar får nu lägre skatt. Inom ramen för ett oförändrat skatteuttag får tyngre lastbilar och släpvagnar högre skatt. Vidare föreslås att kilometerskatten för brännoljedrivna personbilar höjs, så att den kommer att ligga i nivå med bensinskatten för motsvarande bensindrivna personbilar. Ett krav som ställts tidigare vid införandet av första etappen att man inte skulle behöva erlägga skatt för körning utomlands med kilometerskattepliktiga personbilar tillgodoses i det förslag som nu föreligger. I huvuddragen råder enighet om fullföljandet av den tidigare påbörjade omläggningen av fordonsbeskattningen. I allmänhet uppfattas kilometerbeskattningen såsom rättvisare än tidigare system. I samband med behandlingen av denna fråga har också några centerpartimotioner, väckta vid riksdagens början, med yrkande om skattebefrielse eller skattelättnader för gengasbilar behandlats. Det är ju ett mycket angeläget ärende som motionärerna är ute i, nämligen att öka vår beredskap i händelse av åtstramning av importerat flytande bränsle. En sänkning av skatten på dessa bilar skulle emellertid i dag ha ringa effekt eftersom det är så få bilar som drivs med gengas. Men utskottet säger klart och tydligt att man förutsätter att fortsatt forskning och utveckling av gengasdriften kommer att stödjas av statsmakterna, och sedan vi fått bättre förutsättningar för en ökad praktisk drift av sådana bilar finns det enligt min mening anledning att återkomma i ärendet. Det råder alltså i stora drag enighet. Men när det gäller höjningen av skatten för brännoljedrivna personbilar föreligger det en viss tveksamhet. Från moderat håll har man i motioner yrkat avslag på förslaget i denna del och begär utredning om skattenivån på brännoljan. I en centermotion har herr Fågelsbo och jag själv yrkat att höjningen av kilometerskatten skulle begränsas till ungefär hälften av vad finans ministern föreslagit. Motivet är att man fortfarande skattemässigt borde gynna de brännoljedrivna personbilarna på grund av de fördelar denna fordonstyp har: den ger såväl en bättre miljö som ekonomiska fördelar för folkhushållet och handelsbalansen genom den bättre verkningsgraden i bränsleutnyttjandet. Ett annat syfte med motionen har varit att åstadkomma en mjukare förändring i skattebelastningen. För den yrkesmässiga biltrafiken blir höjningen otvivelaktigt ganska kännbar. I en folkpartimotion föreslås också sådan ändring i skatteförordningen att fordon med låg energiförbrukning och låg föroreningsgrad gynnas. Gemensamt för dessa motioner är att motionärerna önskar ett hänsynstagande vid beskattningen till den brännoljedrivna dieselmotorns gynnsamma egenskaper ur miljöoch bränsleförbrukningssynpunkt. Det har vid utskottsbehandlingen inte varit möjligt att få gehör för dessa synpunkter. Även oppositionen godtar för dagen den föreslagna höjningen men vill ha en översyn av vägtrafikskatteförordningen i syfte att skattemässigt gynna energisnåla och miljövänliga fordon. Detta framförs i reservationen 3. Utskottet anser det inte möjligt att förena kostnadsansvarighetsprincipen vid beskattningen med miljöpolitiska strävanden. Vi reservanter har en annan uppfattning. Vi menar att det bör vara möjligt att ha en beskattning som gynnar miljövänliga fordon. Det bör stimulera utvecklingen mot en från dessa synpunkter bättre fordonspark. Brännoljebeskattningen har hittills haft sådana effekter och kommer även i fortsättningen att ha det — något som utskottet också erkänner. Men enligt vår mening blir denna effekt alldeles för liten i fortsättningen. Utskottet skriver vidare att försäljningen av brännoljedrivna personbilar visat en markant ökning under senare år och att det skulle ha varit en följd av den gynnsamma beskattningen. Man befarar att om detta skulle fortsätta, skulle det komma in för litet skattepengar för att man skulle kunna upprätthålla en god vägstandard. Denna slutsats är nog något överdriven. Andelen brännoljedrivna personbilar var år 1969 2,35 procent. Efter fyra år, alltså 1973, har andelen endast ökat med 0,8 procent. Den kraftigaste ökningen faller fortfarande på de bensindrivna personbilarna. Det är i sammanhanget endast en obetydlig ökning som skett av antalet dieselbilar. Enligt vår mening talar starka skäl för att en förändring av fordonsparken i riktning mot miljövänliga och energisnåla bilar borde ske betydligt snabbare. Det är givet att detta måste åstadkommas med flera olika medel. Men en gynnsam beskattning anser vi vara en av vägarna för att uppnå en sådan utveckling. Miljöfrågan är också väsentlig. Det är framför allt i fråga om koloxidföroreningen som dieselmotorn är vida överlägsen bensinmotorn. På en kubikmeter bensin beräknas att det blir ett utsläpp av 350 kg koloxid, medan samma kvantitet brännolja i dieselmotorn endast ger en förorening på 20 kg. Koloxiden är ju en ganska allvarlig förorening, som snabbt upptas i blodet och medför minskad reaktionsförmåga, huvudvärk, yrsel och trötthet. Detta är allvarligt, inte minst i trafiksammanhang. Men även i fråga om kolväten och blyföreningar visar sig dieselmotorn ha bättre egenskaper än bensinmotorn. Det framstår för oss som angeläget att dessa egenskaper mer än hittills tas till vara. I fråga om bränsleförbrukningen har brännoljemotorn ca 20 procents högre verkningsgrad. Särskilt i dagens situation, när det framstår alltmer klart att vi har knapphet på energi och kommer att få det ännu mer framöver, bör det vara angeläget att främja energisnåla förbränningsmotorer. Det är ju stora kvaniteter det rör sig om. Enligt uppgifter som jag erhållit kan man beräkna totalförbrukningen av bensin för personbilar under föregående år till 3 565 000 kubikmeter. Skulle man så småningom kunna spara endast 10 procent av denna kvantitet, utgör det inte mindre än 356 000 kubikmeter eller 356 miljoner liter. En enda bil som är brännoljedriven och som går i yrkesmässig trafik kan genomsnittligt spara in omkring 1000-1 500 liter per år. Även energiförbrukningen är således en mycket väsentlig faktor som väl motiverar åtgärder för att förändra fordonsbeståndet i riktning mot flera dieseldrivna personbilar. Utvecklingen på lastvagnssidan talar sitt tydliga språk: bensindrivna lastbilar blir allt färre. Genom de förbättringar som även de mindre dieselmotorerna undergår — de har blivit tystare, driftsäkrare och mera lättskötta — talar mycket för att de bör gynnas. Vi finner således anledning föreslå att en snabb översyn görs av vägtrafikskatteförordningen, så att de miljövänliga och energisnåla bilarna gynnas. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 3 som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Förslagen i propositionen 1974:164, som vi nu behandlar, sammanhänger med de beslut riksdagen fattade år 1970 angående fordonsskatten och dess genomförande i fem etapper. Det här är den tredje etappen, och den är också den mest omfattande av hela skattereformen. I likhet med föregående etapper berör den endast fordon med en totalvikt över 3 ton. Propositionen föreslår ett flertal begränsade ändringar av vägtrafikbeskattningen, och man räknar med ett oförändrat skatteuttag men en omfördelning av skatten. Jag nämnde att propositionen berör fordon med en totalvikt över 3 ton. Det innebär att de tyngre brännoljedrivna lastbilarna och släpvagnarna successivt får högre skatt medan de lättare fordonen inom här angiven viktgräns får en skattelättnad. I propositionen föreslås även att kilometerskatten höjs för brännoljedrivna personbilar och att körsträckor som tillryggaläggs utomlands med sådan bil skall få avräknas vid beräkningen av kilometerskatten.

Då det gäller de brännoljedrivna personbilarna innebär förslaget att den kilometerskatt som i likhet med bensinskatten är specialdestinerad till vägväsendet höjs till vad som motsvarar bensinskatten för personbilar, således per kilometer räknat. Det bör nämnas att den särskilda, ej specialdestinerade kilometerskatten inte höjs. Det innebär att de brännoljedrivna personbilarna ändå blir något förmånligare beskattade än de bensindrivna, och det kan man också läsa ut av de tabeller som finns i propositionen. Denna förmån har naturligtvis sin förklaring i att brännoljepriset är lägre än bensinpriset. Skatteutskottet framhöll 1973 nödvändigheten av en utjämning av skattenivån för personbilar som använder olika drivmedel. Detta har även understrukits av departementschefen. Det föreslås även några tekniska ändringar i vägtrafikskatteförordningen som har samband med den nya regeringsformen. Som herr Olsson i Järvsö nämnde har vi varit eniga i fråga om de betydelsefullaste förslagen i propositionen. Det gäller framför allt genomförandet av 1970 års skattereform för den tyngre trafiken. Jag skall nu, herr talman, övergå till att beröra de motioner som har väckts i anledning av propositionen och som föranlett reservationer. I motionen 1964 av herr Lothigius m.fl. anser man att de i propositionen företagna avvägningarna rörande höjden av kilometerskatten för fordon med olika drivmedel har gjorts till de brännoljedrivna personbilarnas nackdel. Man anser vidare att flera faktorer borde vägas in för att få till stånd en rättvisare bedömning av skatten för de olika fordonstyperna. Man nämner drivmedlets framställningskostnad, fordonstypens anskaffningskostnad m.m. Vidare åberopar man att brännoljedrivna fordon är mer miljövänliga och därför bör gynnas skattemässigt. I motionerna 1965 och 1966 framförs liknande synpunkter. I motionen 1965 säger man att de brännoljedrivna bilarna drar mindre bränsle än de bensindrivna och att denna faktor måste tillmätas särskild betydelse med anledning av situationen på energiområdet och vår handelsbalans. I de nämnda motionerna yrkas ändring av vägtrafikskatteförordningen och Kungl. Maj:ts proposition till förmån för brännoljedrivna fordon med liten drivmedelsförbrukning. Utskottet erinrar om att så länge brännoljan för motordrift beskattades efter den förbrukade kvantiteten måste skattesatsen främst anpassas till den tunga trafikens förbrukning, och detta har fått till följd att de brännoljedrivna personbilarna erhållit en lägre skattebelastning än de bensindrivna. Ett skäl för införande av kilometerskatten var att man skulle slippa det omfattande skattefusk som förekom i fråga om brännoljeskatten. Vi vet ju att många körde på obeskattad brännolja. När man nu har genomfört kilometerskattesystemet finns också större möjligheter att skapa skatterättvisa mellan olika fordonskategorier. Jag vill även påpeka att försäljningen av brännoljedrivna personbilar har ökat de senaste åren. Herr Olsson i Järvsö nämnde siffran 0,8 procent. Jag kan inte verifiera den siffran men det är i alla fall fråga om en ökning, såsom även konstateras i propositionen, och den beror troligen på den förmånliga beskattningen. Om denna utveckling pågår utan att något görs åt den, då måste även statens inkomster för bestridande av vägkostnaderna minska. Det måste onekligen leda till skatteskärpningar om man vill behålla och förbättra den nuvarande vägstandarden. Herr talman! Jag nämnde tidigare att brännoljedrivna personbilar även i fortsättningen blir förmånligare ur skattesynpunkt. Detta torde komma att bidra till en förbättring av vår miljö. Utskottet säger härvidlag bl.a. att ”hur viktiga de miljöpolitiska synpunkterna än kan anses vara, får de inte inkräkta på den vedertagna principen att motorfordonen skall bära sin del av kostnaderna för vägväsendet och vägtrafiken”. Min uppfattning är alltså att frågan om miljön inte bör tas upp i skattesammanhang på detta sätt utan att miljöförbättringar bör åstadkommas genom anslag via statsbudgeten. Vi har visserligen tidigare tagit hänsyn till miljöfrågan i ett skattesammanhang, men den gången gällde det en speciell sak och beslutet byggde på en uppgörelse mellan partierna. Enligt de uppgifter jag erhållit är visserligen de bensindrivna bilarna de kanske största syndarna när det gäller utsläpp av giftiga avgaser, men i fråga om buller och vibrationer utgör de brännoljedrivna tunga lastbilarna den största miljöolägenheten. Det är därför svårt att finna en godtagbar mätmetod när det gäller kostnadsansvaret för miljöförstöringen. Därtill kommer alltså att det måste vara en riktig princip att åtgärder på miljöområdet bekostas via statsbudgeten. För budgetåret 1974/75 är anslaget för miljöförbättrande åtgärder 404 miljoner kronor. I detta anslås pengar till forskning framför allt när det gäller giftiga gaser. Det är på den vägen som dessa problem bör lösas, och det framhåller också utskottet i sin skrivning.

Frågan om betalningsansvaret för vägtrafikbeskattningen tas också upp i propositionen. För närvarande gäller att fordon, som omfattas av vägtrafikskatteförordningens bestämmelser, inte får användas om skatt ej erlagts. Från denna regel gäller dock bl.a. undantag för det fall fordonet köpts på avbetalning och återtagits av säljaren. På grund av kontrollsvårigheterna anser departementschefen att detta undantag skall utgå. I motionen 1967 av herrar Träff och Komstedt yrkas avslag på detta förslag. Motionärerna hävdar att ändringen skulle medföra att avbetalningssäljaren får betala köparens skatteskuld samt att säljaren ofta inte ens får täckning för sin varufordran i samband med sådant återtagande. Utskottet har vid sin behandling av denna motion kommit fram till att bestämmelsen medfört vissa svårigheter för länsstyrelserna, som haft att utreda om avbetalningsförsäljning verkligen förelegat. Utskottet anser att ett slopande av bestämmelsen endast medför positiva verkningar. Förslaget får effekten att skattefordran måste avräknas från fordonets värde då fordonet återtas av säljaren vid avbetalningsköp. I första hand går detta ut över köparen; det är han som får stå för skatten. Därför anser utskottet att det är fel att påstå att ändringen kommer att drabba säljaren. Personligen har jag en känsla av att säljaren tar ut sitt och att det blir köparen som får stå för det hela. Säljaren kan även i avbetalningskontraktet gardera sig så att han har täckning för uppkommande skatteskulder, och köparen får stå för uppkomna skatteskulder. I reservationen 1 tar herr Nilsson i Trobro och fru Troedsson upp denna fråga och anser i likhet med motionärerna att de sakliga motiven för den gällande undantagsbestämmelsen inte ifrågasättes i propositionen utan att endast tekniskt administrativa svårigheter åberopas som skäl för ändringen. Reservanterna anser att dessa bevekelsegrunder inte är övertygande och att skatteansvaret överförs på säljaren. De yrkar således bifall till motionen 1967 och avslag på den i propositionen föreslagna ändringen av 16 § vägtrafikskatteförordningen. Med den motivering jag tidigare nämnt yrkar jag i likhet med utskottet avslag på motionen 1967. I propositionen 164 framläggs förslag om att riksdagen skall fatta principbeslut om införande av kilometerskatt den 1 juni 1976 för släpvagnar över 3 tons skattevikt, som dras av kilometerskattepliktigt motorfordon. Man har nu på samma sätt som vid införandet av kilometerskatten för motorfordon föreslagit navräknare för sådana släpvagnar och att fordonsägaren skall svara för kostnaderna. Det kan tilläggas att för vissa specialtillverkade skyddsanordningar, som blir dyra, föreslås att kostnaden skall betalas av statsverket. I motionen 1963 av herrar Lothigius och Komstedt yrkas liksom i reservation 2 av herr Nilsson i Trobro och fru Troedsson att förslaget inte skall genomföras innan det skapats garantier för navräknarnas tillförlitlighet samt att staten skall stå för hela kostnaden för navräknarna inklusive monteringen. Jag vill nämna att vi hade en stor debatt 1972 i dessa frågor. Den debatten blev väl också klarläggande för just tillvägagångssättet då det gäller navräknarna och kilometerskatten. Med hänsyn till de erfarenheter som vunnits efter införandet av kilometerräknare delar inte utskottet motionärernas uppfattning. När det gäller betalning av kostnaderna för navräknarna anser utskottet att man inte bör tillämpa andra principer än dem som gäller för räknarna på motorfordon. Utskottet avstyrker således motionen 1963. Jag vill också nämna en annan sak innan jag avslutar mitt inlägg. I anledning av den nya regeringsformen föreslås i propositionen att bensinskattekompensationen till jordbruket skall regleras i lag och att riksskatteverket skall överta de uppgifter som nu sköts av jordbruksnämnden. På grund av den minskning av den genomsnittliga bensinförbrukningen för traktorer och skördetröskor som man kunnat konstatera under senare tid föreslås en sänkning av skattekompensationsbeloppen för bensindrivna traktorer och skördetröskor. Beloppen sänks för traktorer från 350 I motionen 1962 av herrar Hallenius och Jonasson tar man upp denna fråga och yrkar att kompensationsbeloppen för traktorer och skördetröskor bibehålles oförändrade. Man anser att den minskning som skett för skördetröskor och traktorer beror på att dessa numera huvudsakligen används på mindre gårdar, och man menar att de uppgifter som finns i propositionen inte är representativa för en längre period. Jag vill nämna att dessa beräkningar som gjorts i propositionen grundar sig på en lång tid. I förhållande till totalantalet är det mycket få traktorer och skördetröskor som är bensindrivna — det rör sig om ca 25 000. Ser man till hela restitutionsbeloppet blir det inte någon så liten summa. Med det jag nu har anfört ber jag att till alla delar få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag har endast några korta anmärkningar i anledning av herr Wikners anförande. Herr Wikner verifierar i stort mina uppgifter om att de bensindrivna bilarna har större föroreningsgrad och är sämre ur energiförbrukningssynpunkt. Den enda nackdelen ur miljösynpunkt tycks enligt herr Wikner vara att de dieseldrivna bilarna förorsakar större buller. Så har det varit hittills, men vi känner till att de senare årsmodellerna är avsevärt bättre i det avseendet. Enligt uppgifter jag har erhållit från dem som känner till tillverkningen av dessa bilar, pågår ett jämförelsevis snabbare utvecklingsarbete där än på bensinmotorn. Man kan alltså påräkna bättre dieselbilar efter hand. När det gäller beskattningen och frågan huruvida det är förenligt att tänka på miljöfrågorna och vägkostnadsansvaret på samma gång, har vi olika uppfattningar herr Wikner och jag. Det har väl kommit till uttryck många gånger i diskussionerna här i kammaren att oppositionen har en annan syn här än regeringen. Jag menar att man måste vidta olika åtgärder för att gynna en sak som man anser vara miljövänlig eller energisnål när det gäller fordonsparken. En väsentlig möjlighet är ju skatteinstrumentet. Herr Wikner säger att det fortfarande är förmånligt med brännoljedrivna bilar och att det alltså blir en viss stimulans. Men den stimulansen är ju ganska liten. Man måste också ta hänsyn till att dessa bilar är dyrare i inköp. Det blir även kostnader inlagda i bilens pris för kilometerräknarna. Frågan är om det alls blir någon stimulans med regeringens förslag. Vi har givetvis inte tänkt oss att det skulle bli en sådan skattesänkning att det går ut över vägstandarden. Skulle vi få så många dieseldrivna personbilar att skatten avsevärt minskar, får man tänka sig en omfördelning. Men den risken är långt avlägsen. Vi hade i slutet av förra året 2425 000 bensindrivna bilar, men bara 77 000 dieseldrivna, så det är långt kvar innan man når den effekten. Jag tror som sagt att det är angeläget att vidta åtgärder för att öka den brännoljedrivna personbilsparken.
Herr talman! Jag har inte förnekat att de brännoljedrivna fordonen kanske är bättre ur miljösynpunkt.

Sedan kan ju ingen förneka att försäljningen har ökat. Jag tror man kan lösa miljöproblemen på de sätt jag har nämnt, t.ex. genom att höja anslagen i statsbudgeten. Vi vet att både kommuner och landsting satsar oerhört mycket pengar. I budgeten för Stockholms stad har man tagit upp 12 miljoner kronor till sådana här saker. Med detta har jag inte sagt att inte vi kan bidra på detta sätt, men jag tror att det trots allt är fel väg.

Herr talman! I den aktuella propositionen 1974:164 anför departementschefen under rubriken Övriga frågor om vägtrafikskatt bl.a. att det är nödvändigt att gällande regler är lätta att tillämpa praktiskt, eftersom det rör sig om ett mycket stort antal fordon. Han uttalar också som sin mening att situationen i stort sett är tillfredsställande men att vissa mindre ändringar är påkallade. Bland de av departementschefen i propositionen omnämnda mindre ändringarna finns förslaget om att ta bort undantagsbestämmelsen i 16 § vägtrafikskatteförordningen. Undantaget innebär, som här redan ett par gånger är omvittnat, att det körförbud som åvilar ett motorfordon på grund av obetald skatt upphävs om fordonet är sålt på avbetalning och återtas av säljaren på grund av utebliven likvid. Departementschefen framhåller i propositionen att det i många fall för skattemyndigheterna är svårt att avgöra om ett fordon sålts på avbetalning och återtagits. Därför anser han att undantagsbestämmelsen bör slopas, vilket betyder att det återtagna fordonet inte får brukas förrän den förfallna skatten har erlagts. Herr Komstedt och jag har i motionen 1967 hemställt att de nu gällande bestämmelserna alltfort skall få bestå och yrkar alltså avslag på propositionen i det stycket. Vi menar att motiven för undantagsbestämmelsen, när den infördes, alltjämt gäller. Vi kan inte finna att departementschefen i och för sig har ifrågasatt de sakskäl som låg till grund för bestämmelsen när den infördes, utan han anför endast tekniskt administrativa bevekelsegrunder. Det är faktiskt både överraskande och en smula oroande. Det är överraskande av det skälet att man nu arbetar med ett centralt bilregister baserat på datateknik, som representerar stora investeringar, som har bekostats av fordonsägarna. Motiveringen för denna investering och omläggning av bilregistersystemet var att man skulle åstadkomma en förenklad handläggning inte minst ute på länsstyrelserna. Mig veterligt var det inga större problem i dessa sammanhang så länge man skötte det hela manuellt. Det är oroande av den anledningen att man låter vissa administrativa besvär, som rimligen inte kan vara alltför omfattande — jag ber att få återkomma till det — hos en myndighet väga tyngre än enskildas intressen, i första hand ekonomiska. Systemet borde väl ändå stå i samhällets och fordonsägarnas tjänst och inte tvärtom. Utskottet har uppenbarligen också, om jag har tolkat dess betänkande rätt, känt ett behov av att bättra på argumenten i propositionen. Men enligt min mening har man där råkat ut för något som jag i all vänlighet skulle vilja kalla för olycksfall i arbetet. Jag har nämligen svårt att i verklighetens värld kunna placera en del av de argument som utskottet har gjort till sina. Till att börja med säger utskottet att den här bestämmelsen har medfört betydande svårigheter — en skärpning alltså av propositionstexten, där det talas om vissa svårigheter. Jag noterade nu att herr Wikner hade återgått till propositionens ordval och talade om vissa svårigheter. Den avvägningen är nog riktigare. Vidare anför utskottet att ett slopande av bestämmelsen skulle få huvudsakligen positiva verkningar. Men utskottet går inte särskilt långt i beskrivningen av vilka dessa positiva verkningar skulle vara utan nöjer sig i stort sett med att argumentera mot synpunkterna från oss motionärer om hur bestämmelsen verkar i sak. Såsom framgår av reservationen är det nämligen på det sättet att den här gällande bestämmelsen huvudsakligen har ekonomisk betydelse för lastbilshandeln. Jag kan läsa innantill i reservationen: ”Denna handel är koncentrerad till ett förhållandevis ringa antal företag. Antalet återtagningar är också mycket begränsat.” Det är därför svårförklarligt att de administrativa besvären skulle ha en sådan dimension att man behöver slopa en bestämmelse som förvisso —- i varje fall ur den seriösa bilhandelns synpunkt — har fungerat på ett riktigt sätt. Jag har också utomordenligt svårt att förstå vad utskottet har för täckning för argumentet att en ändring i detta stycke skulle medverka till en sanering av avbetalningshandeln. Den del av avbetalningshandeln som den här bestämmelsen berör är, som sagt, lastbilssidan, och den är inte så våldsamt omfattande. Mig veterligt har det inte rests några allvarliga invändningar mot det sätt på vilket avbetalningshandeln bedrivs inom denna sektor. När det gäller personbilssidan har vi sedan många år tillbaka en reglering av avbetalningsvillkoren — en reglering som till en början kom till genom en överenskommelse mellan statsmakterna och branschorganisationen och som sedermera har kompletterats med lagstiftning. Det har framlagts förslag, bl.a. från en statlig utredning, om att även lastbilshandeln skulle gå in under bilkreditförordningen, men något förslag därom har inte lagts fram från statsmakternas sida. Branschen har sagt sig i princip inte ha någonting att invända — även om man hade något annan uppfattning än utredningsmannen om hur kontantinsatser och avbetalningstider skulle dimensioneras. Jag kan, herr talman, inte finna annat än att kvar som argument för denna ändring står någon eller några tjänstemäns besvär av att medverka i en handläggning utanför rutinen. Några svårigheter när det gäller dokumentation lär i praktiken inte förekomma, såvitt jag vet. Jag har också försökt att få belagt i vilka fall man verkligen har haft svårigheter av de slag utskottet åberopar men jag har märkligt nog inte kunnat få fram några sådana exempel. Jag vill därför, herr talman, avslutningsvis bara notera att i varje fall den berörda branschen har svårt att förstå varför man på detta alltför enkla sätt — med administrativa tekniska motiv — blir av med en bestämmelse som har varit till branschens och den seriösa handelns hjälp. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1.